Herr talman! Viktiga insatser har hittills gjorts för att demokratisera utbildningen och göra den tillgänglig för alla. Men vi har bara kommit en bit på väg. Mycket återstår ännu att göra. Många människor möter fortfarande stora sociala, ekonomiska, geografiska eller andra hinder för att skaffa sig den utbildning som de vill ha. Det gäller inte minst de 33 vuxna. Det är på att avskaffa dessa hinder som våra ansträngningar måste inriktas. En kraftig utbyggnad av vuxenutbildningen är den utbildningsreform som från många synpunkter är mest angelägen i dag. Det är en central rättvisefråga att de många vuxna som inte tidigare fått chansen till fortsatta studier nu ges den möjligheten. Dessutom gäller det att överbrygga klyftan mellan generationerna i fråga om grundutbildning. Insatserna inom vuxenutbildningen måste därför i första hand ta sikte på dem som har den kortaste utbildningen. Dessa har ofta de största svårigheterna på arbetsmarknaden och tillhör i allmänhet de lägst avlönade grupperna. En central fråga i reformarbetet inom vuxenutbildningen gäller ekonomiskt stöd till vuxna som gör det möjligt för dem att bedriva studier. Det studiestöd som står till de ungas förfogande är ju inte avpassat efter den försörjningsplikt och det krav på inkomsttrygghet som många vuxna har. Därför har det länge funnits starka krav på ett särskilt studiestöd för vuxna. Utan ett sådant riskerar de utbildningsorganisatoriska reformerna att bli ett slag i luften. Det här kravet har med stor kraft förts fram av löntagarorganisationerna, och i riksdagen har bl.a. från folkpartihåll väckts motioner om ett vuxenstudiestöd. Det är därför bra att det förslag om ekonomiskt stöd till vuxenstuderande, som presenterats i propositionen 23 och socialförsäkringsutskottets betänkande 14, nu ligger på riksdagens bord. Men med den rätta viljan borde ett sådant förslag — och kanske ett bättre än det vi nu behandlar — kunnat presenteras för riksdagen långt tidigare. Det rör sig ju om ett synnerligen utdraget utredningsarbete som inte till fullo motiverats av problemets svårighetsgrad. Vad beträffar vuxenstudiestödet för heltidsstudier har utbildningsministern valt en något annorlunda teknisk lösning än vad SVUX föreslagit. I propositionen föreslås att det särskilda vuxenstudiestödet skall knyta an till utbildningsbidraget vid arbetsmarknadsutbildning och utgöra 65 96 av detta. Dessutom skall återbetalningspliktiga studiemedel kunna utgå så att det totala studiestödet efter skatt blir detsamma som nettot av utbildningsbidraget. Det finns naturligtvis en lång rad olika modeller efter vilka ett vuxenstudiestöd kan utformas. Men det viktiga är att totalbeloppet är tillräckligt för en tryggad försörjning under studietiden och att en så stor del av beloppet som möjligt utgår i form av bidrag. Det senare är väsentligt eftersom motviljan mot skuldsättning oftast är störst hos de grupper som i första hand bör komma i fråga för studiestödet. Dessa båda krav tillgodoses med förslaget i propositionen. Dessutom är det enligt min mening principiellt riktigt att se vuxenstudiestödet och utbildningsbidraget som nära förbundna. På sikt är det en naturlig utveckling att också det särskilda vuxenstudiestödet utgår i form av utbildningsbidrag. Till svagheterna med den modell som föreslås i propositionen hör dels att vuxenstudiestödet — i motsats till vad SVUX föreslagit — inte blir indexreglerat, dels att det är svårt för den enskilde att på egen hand beräkna hur stort det faktiska stödet blir och hur det fördelar sig mellan — Nr 83 bidrag och återbetalningspliktiga medel. Genom en indexreglering av ut Tisdagen den bildningsbidraget, som folkpartiet föreslagit, kan storleken av vuxenstu 20 maj 1975 diestödet automatiskt anpassas till förändringar i prisnivån. Vad gäller reglerna för beräkning av studiestöd bör den aviserade utredningen om Vuxenutbildningen, översyn av det, studiesociala stödet få i uppdrag att ta fram en enklare — m.m. beräkningsmetod. Den stora svagheten med förslaget om särskilt vuxenstudiestöd är stödets ringa omfattning. För första halvåret 1976 föreslås att totalt 7 000 heltidsstudiestöd skall finnas tillgängliga, och några utfästelser för framtiden görs inte. Sett i relation till antalet personer som nu deltar i vuxenutbildning på heltid eller som väntar på att få möjlighet härtill är det naturligtvis ett oerhört litet antal. Det är därför viktigt, att riksdagen beslutar om åtminstone en fördubbling av antalet stöd. Med en sådan fördubbling bör det också vara möjligt att reservera ett visst antal stöd för även annan högskoleutbildning än YTH. Men även med en fördubbling kommer antalet studiestöd för vuxna att vara starkt begränsat. Det är därför nödvändigt med en snabb utbyggnad under de närmaste åren. SVUX t.ex. föreslog att man under en första femårsperiod skulle nå upp till totalt 50 000 studiestöd. En sådan utbyggnad är förutsättningen för att fler vuxna skall få chansen att studera under ekonomiskt trygga förhållanden. Regeringen bör därför till nästa år presentera en plan för den fortsatta utbyggnaden. För korttidsstudier föreslås i propositionen både ett timstudieoch ett dagstudiestöd. Timstudiestödet skall bl.a. möjliggöra studier på arbetstid utan något större inkomstbortfall. Erfarenheterna från bl.a. FÖVUX arbete visar att det i många fall är förutsättningen för att få med de mest angelägna grupperna i utbildningen. Dagstudiestödet är ett utmärkt komplement till timstudiestödet och bör göra det möjligt att på ett helt annat sätt än hittills integrera studier i cirkelform med kortare internatkurser. I de gemensamma utbyggnadsplaner som SVUX och FÖVUX lagt fram utgår man från att det under det första året skall finnas 29000 timstudiestöd och 9 500 dagstudiestöd. I propositionen har antalet timstudiestöd reducerats till 10 000 och antalet dagstöd till 3 750. För varje insiktsfull bedömare torde det vara uppenbart att de faktiska behoven snarare ligger i nivå med vad utredningarna föreslagit än vad utbildningsministern är beredd att gå med på. För att i högre grad tillgodose behoven och ge en bättre utgångspunkt för fortsatt utbyggnad bör riksdagen besluta om en fördubbling även av timoch dagstudiestöden i förhållande till propositionen. Erfarenheterna från studiemedelssystemet visar hur lätt det faktiska värdet av studiebidrag urholkas av inflationen. Det leder till att stimulanseffekten av ett bidrag minskar. För att undvika detta bör både timoch dagstudiestöden indexregleras genom att knytas till basbeloppet. De båda stöden för korttidsstudier skall bara utgå till arbetstagare, om utbildningsministern får sin vilja igenom. Men några skäl för en SO 35 sådan begränsning finns enligt min mening inte. Inslaget av korttidsutbildade är stort också inom många andra grupper som t.ex. småföretagare, hemarbetande, lantbrukare och fiskare. Även för dessa är särskilda insatser för att möjliggöra deltagande i vuxenutbildning motiverade. Genom egenavgiften bidrar de dessutom till finansieringen av studiestöden. För att finansiera det ekonomiska stödet till vuxenstuderande och en rad andra reformer som föreslås i propositionen skall en särskild avgift tas ut av företagen på samma sätt som i fråga om t.ex. sjukförsäkringen. Ett studiesocialt stöd till vuxenstuderande är en social reform, som innebär bestående krav på det allmänna. För detta stöd bör därför en permanent finansieringsväg väljas. I propositionen har föreslagits en social avgift beräknad på företagens lönesumma. Detta är då — under vissa förutsättningar — en rimlig lösning. Men en vuxenutbildningsavgift kan endast komma i fråga för att finansiera vuxenstudiestöden. Den bör inte användas för att finansiera en rad andra förbättringar som är av mer allmän karaktär och som i dag finansieras via statsbudgeten. Anslag till uppsökande verksamhet, förbättring av studiecirkelstödet, uppräkning av anslagen till studieförbunden etc. är mycket angelägna insatser. Tillsammans innebär de en väsentlig utbyggnad av utbildningsmöjligheterna för vuxna i allmänhet och inte enbart för vissa grupper. Sådana reformer har hittills finansierats solidariskt över budgeten och det bör vara fallet också i framtiden. Genom att vuxenutbildningsavgiften endast tas i anspråk för vuxenstudiestöden blir det möjligt att fördubbla antalet vuxenstudiestöd utan motsvarande höjning av avgiften. För att administrera studiestöden till vuxna skall enligt propositionen särskilda vuxenutbildningsnämnder inrättas. Herr Jonsson i Alingsås kommer senare i denna debatt att ta upp frågan om dessa nämnders sammansättning och uppgifter. Även med ett särskilt vuxenstudiestöd av den omfattning som vi föreslagit — och i än högre grad med vad regeringen föreslagit — kommer flertalet vuxna att vara hänvisade till att finansiera sina studier med hjälp av studiemedel. Det är emellertid uppenbart, att detta system från flera synpunkter inte är särskilt väl anpassat till de vuxenstuderandes behov. Totalbeloppet är förhållandevis litet, och relationen mellan bidrag och återbetalningspliktiga medel är ogynnsam. På dessa och andra punkter finns det dock möjlighet till omedelbara och konkreta förbättringar, t.ex. genom en uppräkning och värdesäkring av bidragsdelen i studiemedelssystemet, en fråga som vi inom folkpartiet länge har yrkat på en lösning av. Flera års utredningsarbete i 1968 års studiemedelsutredning har gett underlag för det. Riksdagen bör säga nej till en ytterligare förhalning av en välbehövlig reformering av studiemedelssystemet. Herr Molin kommer senare att närmare beröra folkpartiets krav och synpunkter i detta avseende. Avslutningsvis vill jag bara beröra frågan om fria hemresor för in ackorderade elever. Det är en fråga av särskilt intresse för människor - Nr 83 i glesbygd och med långa avstånd till gymnasieorter. 1973 fattade riks Tisdagen den dagen ett principbeslut om att inackorderade elever inom den egna gym 20 maj 1975 nasieregionen skulle ha rätt till fri hemresa en gång i veckan. Det har tidigare framhållits i den här debatten av herr Carlsson i Vikmanshyttan — Vuxenutbildningen, och herr Ringaby. Detta beslut uppfylls inte med vad som föreslås i — m.m. propositionen. Och enligt vår uppfattning bör riksdagen stå fast vid det tidigare fattade beslutet. Det yrkandet följs upp i reservationen 25, som är fogad vid utskottets betänkande. Herr talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till alla de reservationer som folkpartiet biträtt i utskottet och där mitt namn förekommer.

Herr talman! En kraftig utbyggnad av vuxenutbildningen är en nödvändig fortsättning på den expansion av ungdomsutbildningen som har skett under de senaste decennierna. Majoriteten av de vuxna i Sverige har bara gått i skolan sex eller sju år. En ökad satsning på att nå dessa i utbildningshänseende eftersatta människor är nödvändig. Det finns stora hinder att överbrygga för den vuxne som önskar studera. De är både ekonomiska och praktiska. Det största hindret är kanske det ekonomiska. Dels är studiestödet som kan utgå inte tillräckligt stort, dels är återbetalningsplikten alltför betungande för den vuxenstuderande. Den som under en längre tid haft förvärvsarbete har anpassat sin levnadsnivå till sin inkomst. Ofta har den vuxne skaffat sig fasta utgifter som man inte kan frigöra sig från. Det gäller särskilt om han eller hon har försörjningsbörda. För de allra flesta finns det ingen möjlighet att ekonomiskt frigöra sig för studier. Med en måttlig inkomst kan han eller hon inte heller lägga undan pengar för att använda senare vid studietillfället. Det är alldeles nödvändigt att studiestödet höjs väsentligt om det skall vara möjligt att öka rekryteringen till vuxenutbildningen, särskilt om man vill nå också de grupper av korttidsutbildade med svag studiemotivation som är klart underrepresenterade inom vuxenutbildningen. Studiestödet måste utformas så att det täcker ett inkomstbortfall för de vuxenstuderande. Återbetalningen av studieskulder blir mer betungande för den vuxenstuderande än för den som bedriver motsvarande studier i ungdomen. Detta beror på att den vuxenstuderande har kortare tid efter studierna för att klara återbetalningen. Till detta kommer att den vuxenstuderande ofta måste skuldsätta sig för studier även på lägre nivåer. De flesta ungdomar försörjs av sina föräldrar medan de läser i grundskolan och i gymnasiet. De flesta vuxna måste klara sin försörjning både för sig själva och oftast också för en familj. Återbetalningen av studiestödet är bevisligen ofta ett större problem för de vuxna än för dem som bedriver studierna i ungdomsåren. De åtgärder som föreslagits i propositionen 23 och som nu föreslås 37 av utskottet är helt otillräckliga om målsättningen och avsikten, som både propositionen och utskottet säger, skall vara att främja en utveckling av vuxenutbildningen genom att avsevärt förbättra studiestödet för de vuxna. Det nuvarande studiemedelssystemet är på många punkter både föråldrat och otillräckligt. Systemet föreslås emellertid få fortsätta i sin gamla form jämsides med vuxenstudiestödet. Det hade varit på sin plats att skapa ett helt nytt system för studiefinansiering, som skulle kunna omfatta alla kategorier av studerande oavsett ålder och yrkeserfarenhet. Tiden borde vara inne att nu frångå ett utbildningssystem, där utbildning fortfarande ses som en förmån för ett av statsmakterna fastställt litet fåtal vuxenstuderande, och i stället göra utbildningen till en rättighet för alla. Därför måste den studiesociala politiken helt läggas om. Det enda sättet att radikalt komma till rätta med studiefinansieringsproblemet är att införa studielön för alla som studerar, både för vuxna och för ungdomar. Införande av studielön skulle på ett aktivt sätt bryta den sociala snedrekryteringen till högre utbildningen och dessutom verka stimulerande på rekryteringen till vuxenutbildningen. Genom att införa studielön skulle man nå de grupper av ungdomar och av vuxna som man säger sig helst vilja nå, nämligen de i utbildningshänseende mest eftersatta grupperna. De senaste kända undersökningarna utvisar att bara en av tio ungdomar från socialgrupp 3 går till högskoleutbildning mot åtta av tio från socialgrupp 1. Trots att utbildningssektorn på senare år expanderat starkt förefaller utbildning utöver grundskola och gymnasium inte vara tillgänglig i praktiken för ekonomiskt och i studiehänseende eftersatta grupper. Det väsentligaste syftet med 1964 års studiesociala reform, nämligen att bryta den sociala snedrekryteringen till högre utbildning, har alltså ännu inte tillgodosetts. Frågan om och i vad mån en studiefinansieringsreform med studielön skulle kunna positivt påverka ekonomiskt eftersatta gruppers vilja att studera eller vilken effekt en studielön skulle kunna få på vuxenutbildningen i ett system med återkommande utbildning har ännu aldrig utretts. Det är alltså högst motiverat att riksdagen nu uttalar sig för att en förutsättningslös utredning görs om införande av studielön. Eftersom ett studielönesystem inte omedelbart går att införa, vilket är betingat av regeringens politik, finns det vissa åtgärder som omedelbart kan och bör vidtas inom det nuvarande och nu föreslagna studiefinansieringssystemet. För längre studier på grundskole-, gymnasieoch högskolenivå föreslås ett särskilt vuxenstudiestöd som i huvudsak sägs skall vara en ersättning för inkomstbortfall. Det särskilda vuxenstudiestödet skall bestå av ett beskattat bidrag och en återbetalningspliktig studiemedelsdel. Vänsterpartiet kommunisterna kan instämma i att ett särskilt vuxenstudiestöd behövs, i avvaktan på studielön, men vi anser att både utbildningsde partementet och utskottet övervärderat betydelsen av det föreslagna stö Nr 83 det. Jag har redan tidigare påtalat svårigheterna för vuxenstuderande att Tisdagen den återbetala studieskulder, och den form som stödet nu föreslås få kommer 20 maj 1975 inte att bredda och öka rekryteringen till vuxenutbildningen på det sätt som förutsätts i propositionen. Vuxenutbildningen, För det första är det nödvändigt att avsevärt höja bidragets storlek. — m.m. Den genomsnittliga inkomsten för heltidsarbetande ligger f. n. på omkring 35 000 kr. per år, vilket motsvarar en månadsinkomst av ca 3 000 kr. Vuxenstudiestödet bör enligt vpk:s mening beräknas efter principen om ersättning av inkomst och alltså utgå med utgångspunkt i en årslön på 35 000 kr., eller med 3 000 kr. per månad. För det andra anser vpk att stödet i sin helhet skall utgå som bidrag och samtidigt beskattas som vanlig inkomst. För det tredje måste antalet personer som berörs av det föreslagna stödet väsentligt utökas. Det är märkligt att varken departementet eller utskottet tagit fasta på utredningens förslag att åldersgränsen för erhållande av det särskilda studiestödet för vuxna skall höjas till 60 år. Det måste anses oerhört viktigt att även människor över 45 år får samma möjligheter till utbildning och vidareutbildning. 1980 kommer nämligen bara 5 96 av åldersgruppen 45-64 år att ha mer än en nioårig utbildning. Nästan samtliga över 45 år kommer alltså att vara i behov av utbildning, principiellt sett. Vänsterpartiet kommunisterna har i motionen 1940 föreslagit att åldersgränsen höjs till 60 år. Vänsterpartiet kommunisterna är positivt till den form av timoch dagstudiestöd som föreslås utgå i samband med vissa cirkelstudier. Men vi kan inte ansluta oss till propositionens eller utskottets förslag vad gäller storleken på stödet och i fråga om det antal stöd som skall utgå. Vad beträffar stödets storlek anser vi att det som ett minimum bör följa industriarbetarindex. Regeringens prutning av utredningens förslag om 29 000 hela timstudiestöd till 10 000 sådana är helt oacceptabel. Redan utredningens förslag ligger lågt, och det antal studiestöd som nu föreslås utgå kommer att ge ytterst marginella effekter. Även när det gäller dagstudiestödet har det gjorts kraftiga prutningar. För båda formerna av bidrag gäller att om man i någon mån skall lyckas förverkliga en bit av målsättningen enligt utredningens intentioner, måste minimikravet vara att bevilja lägst det antal bidrag som krävs i utredningens betänkande. Dessutom måste bidragen göras värdebeständiga för att skapa en viss ekonomisk garanti för de studerande. Den bärande principen när det gäller storleken på internatbidraget och resebidraget bör vara att ge full kostnadstäckning. Att kvotera de timoch dagstudiestöd som skall sökas kollektivt och de som skall sökas enskilt är olyckligt eftersom en sådan kvotering lätt kan leda till att vissa grupper kommer att bli diskriminerade, t.ex. hemarbetande kvinnor, handikappade och personer som är bosatta i glesbygd. 39 Vad beträffar studiemedlens storlek inom studiemedelssystemet har maximibeloppet utgjort samma andel av basbeloppet alltsedan den studiesociala reformen genomfördes 1964, nämligen 140 96 av basbeloppet. De studerande har, trots indexregleringen, fått vidkännas standardförsämringar framför allt under senare år. Matpriserna och boendekostnaderna har ökat i betydligt snabbare takt än studiemedlen. Detta är otillfredsställande, och i motionen har vpk krävt en höjning av studiemedlen till 150 96 av basbeloppet per studieår. En sådan höjning skulle bättre tillförsäkra de studerande en rimlig levnadsnivå. Vad gäller studiebidragets storlek inom studiemedelsramen så utgjorde ursprungligen bidragsdelen 25 96 av totalbeloppet. Men denna del är inte som totalbeloppet indexreglerad, och detta har medfört att bidragsdelen ständigt har minskat. F. n. uppgår bidragsdelen till 18-19 96 av studiemedelsbeloppet. Att bidragsdelen successivt minskat har fått till följd en i motsvarande mån ökad återbetalningsskyldighet för de studerande. Man kan förmoda att den ökade återbetalningsskyldigheten har förstärkt den sociala snedrekryteringen till den högre utbildningen. Bidragsdelen bör enligt vad vpk anser höjas till i första hand 25 96 samt indexregleras. Förutom en uppräkning och en värdesäkring av studiebidraget måste en plan för en fortsatt etappvis höjning av studiebidraget utarbetas. I avvaktan på ett studielönesystem bör denna plan tillämpas. Det är med beklagande man kan konstatera att både departementet och utskottets majoritet ämnar vidmakthålla systemet med make/makaprövning. Det är i högsta grad otidsenligt att behålla ett studiemedelssystem som berövar vuxna människor rätten att själva och oberoende av makes eller makas benägenhet att ekonomiskt medverka fatta beslut om sin egen framtid. Bedömningen av möjligheten att erhålla studiemedel måste utgå från den enskilde individens önskan att bedriva studier och bör vara helt oberoende av makes eller makas inkomst eller förmögenhet. Alla individer måste tillerkännas rätten att bli betraktade som ekonomiskt självständiga människor. Principen att låta makens inkomst, som ju är det oftast förekommande, bestämma den andras studiemedel grundar sig i botten på djup könsrollskonservatism, där äktenskapet betraktas som ett försörjningsinstitut för kvinnan. Säkert har makeprövningen i många fall förhindrat och framför allt i många fall försvårat för kvinnor att skaffa sig utbildning. Kvinnors möjlighet att konkurrera med män ute på arbetsmarknaden minskas med detta ytterligare. Frågan om make/maka-prövning är i mycket en könsrollsfråga. Ett stort hinder för den vuxenstuderande som hunnit bilda familj och som fått underhållsskyldighet mot barn är försörjningen. En av de stora orättvisorna i det nuvarande studiemedelssystemet är att barntilläggen är återbetalningspliktiga och behovsprövade. Studieskulderna stiger mycket kraftigt för denna grupp studerande, vilket försvårar utbildning. Som exempel kan nämnas att en familjeförsörjare med fyra barn och dubbel bosättning får per termin mer än dubbelt så stora studieskulder som den som inte betungas av försörjningsplikt. Nr 83 Det är nödvändigt ur både studiesocial synpunkt och jämlikhetssyn Tisdagen den punkt att staten omgående tar på sig en del av försörjningsbördan genom 20 maj 1975 att göra barntilläggen icke återbetalningspliktiga. - 5 Utskottet anför i sin motivering för avslag att detta skulle innebära — Vuxenutbildningen, en favorisering i förhållande till andra grupper i samhället. Denna uppm.m. fattning är helt irrelevant så länge som studiemedlen utgår med så låga belopp som f. n. Förhållandet hade givetvis varit ett annat om studielön utgått. I sådant fall hade inte hänsyn behövt tas till hur många barn den studerande har eller inte har, lika litet som andra löner utbetalas efter antalet barn. Principen bör vara att samhället svarar för merparten av barnomkostnaderna. Det är orimligt att studerande med barn skall åsamkas en högre studieskuld än studerande utan barn. Den ökning som föreslås i studiehjälpssystemet i regeringens proposition är med förlov sagt blygsam. En av de viktigaste åtgärderna för att komma ifrån den nuvarande sociala snedrekryteringen till högre studier är att samhällets stöd till studerande på gymnasial nivå får en sådan omfattning att förmånerna är rekryteringsbefrämjande. Såväl inkomstprövat som behovsprövat tillägg bör därför räknas upp väsentligt samtidigt med att inkomstgränserna höjs. Det inkomstprövade tillägget bör uppjusteras till minst 150 kr. per månad och det behovsprövade höjas till 220 kr. i månaden. Inkomstgränserna bör höjas till 35 000 kr. för att vara mera realistiska. Det finns ingen anledning till att gränsen för att erhålla ett inkomstprövat tillägg skall ligga vid 17 år i stället för vid 16 år. Det är inkonsekvent att göra åldersskillnader mellan behovsprövat tillägg och inkomstprövat. Det finns all anledning att höja inackorderingstillägget. Hur skall man kunna inackordera t.ex. en gymnasieelev för 170 kr. i månaden? Det minsta tänkbara beloppet för inackordering är 250 kr. Genom denna höjning kan det bli möjligt för inackorderade elever att få täckning för merkostnaderna vid inackordering i betydligt större utsträckning än tidigare. Kostnaderna för de förslag som vänsterpartiet kommunisterna fört fram anser vi skall bestridas av arbetsgivaravgifter. Detta förutsätter att den s.k. vuxenutbildningsavgiftens procentsats måste höjas väsentligt för att täcka den utvidgning av studiefinansieringssystemet som vänsterpartiet kommunisterna förespråkar. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 21, 24, 27, 29 och 33 som är fogade till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 14.

Herr talman! Det nuvarande studiesociala stödet är främst avsett som ett ungdomsstöd, som i förening med den successiva utbyggnad av utbildningsväsendet som skett de senaste decennierna skall ge så många som möjligt tillfälle att få den utbildning de har intresse av och fallenhet för utan sociala, ekonomiska eller geografiska hinder. Studiestödet för 41 högskolestuderande och gymnasiestuderande över 20 år utgår huvudsakligen som en studiekredit i form av återbetalningspliktiga studiemedel. Endast en mindre del utgår som studiebidrag. Studiemedlen utgår vidare efter en inkomstoch förmögenhetsprövning. Studiemedlens storlek har avvägts utifrån följande faktorer: att studiemedlen skall vara tillräckliga för finansiering av studierna och att återbetalningsskyldigheten inte skall vara mer betungande än som kan anses skäligt. Förmånerna är förbundna med vissa krav på studielämplighet. Utformningen av det särskilda studiestödet för vuxna, som vi nu behandlar efter förslag från regeringen, har skett från delvis andra utgångspunkter än dem som ligger till grund för nuvarande studiestöd. Avsikten med vuxenutbildningsreformen är i första hand att försöka utjämna skillnaderna i utbildning såväl mellan de vuxna inbördes som mellan generationerna. Framför allt skall genom reformen de äldre kortutbildade ges möjlighet att förbättra sin ungdomsutbildning. Avsikten är därvid i första hand att prioritera resurserna till studerande som genomgår utbildning på grundskoleoch gymnasienivå, med stor frihet såväl vid studieval som när det gäller möjligheten att varva studier med arbete. Genom att reformen i första hand är inriktad på de kortutbildade, som i många fall — just till följd av bristfällig utbildning — återfinns i låglöneyrken med små möjligheter att förändra sin sociala situation utan ekonomisk hjälp, är en av de bärande principerna för reformen att studiestödet i betydande utsträckning skall ersätta inkomstbortfallet vid studier. Med den här givna utgångspunkten är stödet utformat i anslutning till det utbildningsbidrag som lämnas till dem som genomgår arbetsmarknadsutbildning. För att stödet till vuxna skall stimulera till studier föreslås att större delen av stödet utgår som bidrag och en mindre del som återbetalningspliktiga studiemedel. Utskottet kan i allt väsentligt ansluta sig till de allmänna överväganden som ligger till grund för propositionens förslag om särskilt vuxenstudiestöd. Vi hälsar också reformen med största tillfredsställelse och tror att många människor ute i landet instämmer i detta. Till förslaget har fogats ett stort antal borgerliga reservationer. De borgerliga går emot förslaget på en rad centrala punkter. Man vill skapa det intrycket att reformen är tillkommen i all hast och att den är ett provisorium, vilket är djupt felaktigt. Herr Carlsson i Vikmanshyttan uttryckte obehag över ett stort antal av reservationerna, och jag förstår honom. Man anklagar departementet för att propositionen inte har skrivits i borgerlighetens anda, men det skulle ha varit ett svek mot fackföreningsrörelsen på viktiga punkter. Vi anser att reformen är bra och det är förvånande att borgerligheten har reserverat sig i en rad frågor, som man är överens om skall gå till en ny studiesocial utredning. Frågan om vuxenstudiestödet har utretts i flera år, dels av kommittén för försöksverksamhet med vuxenutbildning, dels av kommittén för studiestöd åt vuxna. Såväl LO som TCO har engagerat sig hårt för den här vuxenutbildningsreformen. De anser reformen vara en mycket an gelägen sak. Jag kan därför notera att borgerligheten på en rad punkter = Nr 83 går emot mycket viktiga krav som fackföreningsrörelsen ställer. Tisdagen den Moderata samlingspartiet yrkar t.ex. i reservationen 1 avslag på pro 20 maj 1975 positionen när det gäller särskilt studiestöd för vuxna vid längre studier. Herr Ringaby hoppades också att det skulle vara svårt att hantera re Vuxenutbildningen, formen. Moderaterna säger i reservationen att man anser det olämpligt m.m. att nu införa ett nytt studiesystem för vuxna som bedriver längre studier. Moderaterna vill tydligen slå vakt om de orättvisor som finns på utbildningsområdet. Centerpartiet föreslår ett lägre vuxenstudiebidrag än vad propositionen innehåller. Enligt centerpartiet skulle bidraget utgå vid nuvarande basbelopp 900 kr. med 1 260 kr. per månad. Enligt det system med anknytning till utbildningsbidraget som föreslagits i propositionen kommer bidraget att utgå med ett belopp mellan 1287 kr. och 1859 kr. per månad. Det är alltså en väsentlig skillnad mellan centerpartiets förslag och regeringens. Enligt utskottets mening är det angeläget — inte minst från utgångspunkten att studiebidraget skall utgöra en stimulans till studier framför allt för personer med bristfällig utbildning — att man undviker alltför hög skuldsättning, vilket annars skulle bli fallet. Men utskottet kan inte förorda att stödet på samma sätt som vid arbetsmarknadsutbildning i sin helhet utgår som bidrag med hänsyn till de olika syften som de båda utbildningsstöden har. Den i propositionen föreslagna övre åldersgränsen för att erhålla vuxenstudiestöd, alltså 45 år, kritiseras av vpk, som anser att nämnda gräns bör vara 60 år. Med beaktande av att det särskilt i inledningsskedet kommer att finnas en betydande konkurrens om det särskilda vuxenstudiestödet och då den i propositionen föreslagna bestämmelsen ger utrymme för ett relativt generöst undantag från regeln om övre åldersgräns, delar utskottet departementschefens uppfattning att en generell höjning av åldersgränsen bör anstå t. v. Den frågan skall som bekant behandlas av den aviserade studiesociala utredningen. Centerpartiet yrkar också när det gäller de kortare studierna att timstudiestöden och dagstudiestöden skall indexregleras och kunna utgå till andra än arbetstagare, nämligen till hemarbetande, lantbrukare, småföretagare. Vpk yrkar å sin sida att stödets storlek skall följa industriarbetarlöneindex och att internatbidraget och resekostnadsersättningen skall ge full kostnadstäckning. Enligt utskottets mening är beloppen för timoch dagstudiestöd avvägda så, att de ger skälig kompensation för inkomstbortfall och omkostnader i samband med studierna. Inte minst administrativa skäl talar för att internatbidraget bör utgå med ett generellt belopp lika för alla. Utskottet anser sig kunna förutsätta att stödbeloppen fortlöpande blir föremål för omprövning, liksom f.n. sker med andra bidrag. I enlighet med vad som föreslagits av FÖVUX och förordats i propositionen bör vid beviljande av korttidsstudiestöden företräde ges åt studerande med särskilt svåra arbetsförhållanden. Med hänsyn härtill och 43 med beaktande av att i inledningsskedet efterfrågan på studiestödet torde komma att väsentligt överstiga resurserna på området kan utskottet inte förorda en utvidgning av gruppen bidragsberättigade. Man bör ändå beakta att internatbidraget skall utgå till vissa grupper som ej är arbetstagare men som bedöms ha särskilda svårigheter att eljest erhålla utbildning. Hit hör personer som bor i glesbygd, arbetar i hemmet eller är handikappade. Omkring en tredjedel av internatbidragen avses utgå till sådana personer utan anställning. När det gäller kvoteringsfrågan, som vpk tagit upp, vill jag säga att en förutsättning för att den uppsökande verksamheten skall kunna bedrivas på ett ändamålsenligt sätt är att de fackliga organisationerna, som har en viktig uppgift i sammanhanget, har möjlighet att erbjuda studiestöd. En kvotering innebär också en garanti för att även andra grupper än de som de fackliga organisationerna vänder sig till får del av stödet. Den mest brännande punkten i hela betänkandet är ändå vuxenutbildningsnämndernas sammansättning. Samtliga borgerliga partier går emot regeringsförslaget om fackliga representanter i nämnderna. Det är naturligtvis ett intressant agerande från borgerligheten, värt att notera för framtiden, vilket jag också tror att man gör inom LO och TCO. Regeringsförslaget innebär att nämnderna skall bestå av nio ledamöter, varav fyra politiskt valda förtroendemän, som bör vara förtrogna med utbildningsväsendet inom länet, och fem företrädare för fackliga organisationer. Bakgrunden till regeringens förslag om en facklig representation är att det skall ankomma på de fackliga organisationerna att bedriva den uppsökande verksamheten på arbetsplatserna. Det är naturligt, som vi ser det, att de fackliga organisationerna får ett stort inflytande på handläggningen av ärenden som rör fördelning av medel för uppsökande verksamhet, eftersom de fackliga organisationerna i betydande utsträckning representerar de grupper för vilka den föreslagna utbildningen främst är avsedd. Det synes från organisationernas synpunkt vara väsentligt att de ges möjlighet att samordna den uppsökande verksamheten med fördelningen av studiestöden och att de därför ges inflytande även vid denna fördelning. I detta sammanhang kan jag också peka på den avgörande roll de fackliga organisationerna tilldelats när det gäller arbetstagarnas rätt till ledighet för studier. Från nämndernas synpunkt torde det också vara värdefullt att nämnderna kan tillgodogöra sig den sakkunskap som den fackliga rörelsen har om arbetssituation och utbildningsbehov för dem som skall komma i fråga för vuxenstudiestöden. Genom nämndernas sammansättning, enligt förslaget, har det skapats garantier för att alla befolkningsgrupper inom regionen kan få sina önskemål beaktade. De borgerligas förslag är sakligt felaktiga och dessutom ett slag mot löntagarna och deras organisationer. De pengar som skall satsas på vuxenutbildningen betraktar man som löntagarnas egna. Löntagarna i LO och TCO har avstått 0,15 926 av lönesumman för att äntligen få en start Nr 83 på vuxenutbildningen. Trots att det är löntagarnas egna pengar vill de Tisdagen den borgerliga partierna inte låta löntagarna själva bestämma över fördel 20 maj 1975 ningen av dem. I stället vill man att detta skall göras av politiker, varav SATT FEN många — framför allt borgerliga — inte har någon som helst kontakt med Vuxenutbildningen, löntagarna eller deras organisationer.

Herr talman! Jag redovisade i mitt inledningsanförande hur vi inom centerpartiet ser på behovet av en aktiverad vuxenutbildningsverksamhet i detta land. Jag redovisade också vilken stor grupp människor det verkligen rör sig om och framhöll att det är angeläget att alla korttidsutbildade får del av denna vidgade vuxenutbildningsverksamhet. Från dessa utgångspunkter accepterade jag den avgift som skall tas ut som socialförsäkringsavgift och som alla, också egna företagare, får betala. Alla bör sålunda ha möjlighet att komma i åtnjutande av detta stöd för en vidgad vuxenutbildning. Jag tror det finns anledning att poängtera att vi inte skall skapa klyftor mellan olika grupper. Herr Nilsson i Kristianstad sade att man ville åstadkomma en utjämning mellan vuxna inbördes och mellan de olika generationerna. Innebörden av det anförande som herr Nilsson höll är att han vill skapa klyftor mellan olika grupper, mellan dem som tillhör den ena organisationen och dem som tillhör den andra organisationen eller ingen organisation alls — till vilken senare grupp många kvinnor hör. Jag frågar mig då, herr talman: Var finns jämlikheten mellan olika människor i fråga om möjligheter till vuxenutbildning, som så många människor i detta land behöver, om man skall utforma reformen enligt herr Nilssons förslag? För mig är det angeläget att betona att en vuxenutbildningsreform inte skall riktas speciellt till den ena eller den andra gruppen utan till alla människor i detta land som behöver bättre utbildning. Den skall riktas både till de 2,6 miljoner som finns i fackföreningsrörelsen, av vilka många har sin verksamhet inom olika studieförbund, och till de 2,1 miljonerna utanför fackföreningsrörelsen, av vilka många är kvinnor som vill och måste få del av en vidgad vuxenutbildning. Vi hävdar att oavsett vem man är och var man bor skall man ha samma möjligheter som alla andra. Det ingår både i de medborgarrättigheter vi har och i den = Nr 83 jämlikhet vi strävar efter. Tisdagen den Vi är de sista, herr Nilsson, som vill sabotera utbildningsverksamheten 20 maj 1975 för några människor över huvud taget i detta land. Inte heller sviker vi fackföreningsrörelsen. Vi har sagt: Låt oss se till att man får möjlighet Vuxenutbildningen, att arbeta också där. Om herr Nilsson hade lyssnat skulle han ha hört = m.m. att jag i mitt inledningsanförande nämnde, att en viktig del är utvidgade utbildningsinsatser på det fackliga området. Får jag till slut bara ställa frågan: Av vilken anledning har herr Nilsson förlorat förtroendet för de politiskt valda nämnderna inom landstingen?

Herr talman! Jag uppmärksammade att herr Nilsson i Kristianstad gled åtskilligt i formuleringen när han sade att moderaterna — främst då jag — hade hoppats att reformen skulle bli svår att genomföra. Nej, herr Nilsson, jag har verkligen inte hoppats det, men jag har fruktat att reformen skulle bli svår att genomföra. Det är en väsentlig skillnad. Herr Nilsson i Kristianstad var förvånad över att vi borgerliga reserverat oss på så många punkter. De många reservationerna speglar det förhållandet att vi anser att det finns många brister i det här systemet. Men det kan väl inte vara särskilt förvånande att vi fortsätter att slåss för att bidragsdelen skall vara 25 96. Vi har hela studievärlden och många andra partier bakom oss i det kravet. Det kan väl heller inte vara förvånande att vi fortsätter att driva kravet att behovsprövningen mot egen inkomst skall ändras. Studiemedelsutredningen och centrala studiestödsnämnden har samma uppfattning. Det kan inte vara förvånande att vi vill förlänga återbetalningstiden när den ena maken vårdar en sjuk anhörig eller ett barn under tio år. Det har faktiskt även SVUX föreslagit. Jag är förvånad över att herr Nilsson är förvånad. Det mest egendomliga anser herr Nilsson i Kristianstad vara att vi går emot förslaget när det gäller sättet att utse vuxenutbildningsnämnderna. Vi har ingen erfarenhet av fackföreningsrörelsen och arbetet där, säger herr Nilsson. Han säger vidare att detta är löntagarnas pengar. Nej, det är inte löntagarnas pengar; det finns inga öronmärkta pengar i Sverige. Vi vill hindra löntagarna från att få plats i nämnderna, säger herr Nilsson också. Även det uttalandet är mycket förvånande. Det är landstingen som skall välja dessa nämnder. Avser då inte socialdemokratiska ledamöter i landstingen att välja folk från LO och TCO?

Herr talman! Herr Nilsson i Kristianstad sade att det i dagens läge inte kunde bedömas hur stort behovet av studiestöd skulle bli och att man därför stannat vid det låga tal som föreslagits i propositionen. Vi är emellertid alla överens om att detta är en mycket angelägen reform, och vi förmenar att det här finns ett mycket stort behov som säkerligen kommer att visa sig när vi fattat beslut i frågan. Vi tror alltså att efterfrågan på studiestöd kommer bli större än vad man här antagit. Därför 47 anser vi i folkpartiet att det borde ha tagits till ett större antal studiestöd. I fråga om vårt reservationsförslag beträffande värdesäkring av studiestöden sade herr Nilsson i Kristianstad att man blev tvungen att tid efter annan se över bidragens storlek och låta dem följa med i den allmänna prisutvecklingen. Men detta skulle lösas på mycket enklare sätt om riksdagen följde vårt reservationsförslag om indexreglering. Då blir det automatiskt en anpassning till det aktuella kostnadsläget.
Herr talman! Man kan konstatera att reformeringen av vuxenutbildningen kännetecknas av många vackra ord men av litet pengar. Vuxna löntagare måste ges verkliga ekonomiska möjligheter att utnyttja det utbildningsutbud som finns tillgängligt. Ett studiestöd som tar hänsyn till de förvärvsarbetandes inkomst och dess bortfall måste vara en riktig reform. För att kunna genomföra en reformering av vuxenutbildningen måste både stödets storlek och antalet stöd väsentligt utvidgas. Herr Nilsson i Kristianstad säger att individen skall slippa skuldsätta sig alltför mycket. Hur mycket är alltför mycket, skulle jag vilja fråga herr Nilsson. Det är en illusion att tro att vuxna förvärvsarbetande kommer att studera om de inte ges en verklig ekonomisk garanti. Vänsterpartiet kommunisterna tror inte att de åtgärder som nu föreslås är tillräckliga. Utskottet, via herr Nilsson, har inga argument, konstaterar jag, för avstyrkandet av de förslag som vpk har lagt fram annat än att man skall utreda frågorna vidare. Ingen argumentering i själva sakfrågan förekommer. Som exempel kan nämnas vårt förslag när det gäller att höja åldersgränsen från 45 år till 60 år. Jag redovisade tidigare att 95 96 av befolkningen år 1980 kommer att ha en nioårig grundutbildning och alltså vara i behov av vidareutbildning eller utbildning över huvud taget. Det argumentet är ganska klart, och den punkten i vpk:s förslag borde kunna bifallas, men också den frågan skall utredas vidare. Detsamma gäller resebidraget och inackorderingsbidraget. Det finns inget sakargument för avstyrkandet, bara ett påpekande att man skall utreda. Jag tycker det är väldigt magert.

Herr talman! Herr Carlsson i Vikmanshyttan säger att borgerligheten visst inte sviker fackföreningsrörelsen, men det är just vad man gör. Man visar upp en negativ inställning till fackföreningsrörelsen i detta förslag. För LO och TCO är det en mycket viktig fråga att komma med i nämnderna. Man har kämpat länge för reformens tillkomst, och man har uppvaktat utskottet om detta. Det finns här en stor erfarenhet inom fackföreningsrörelsen som man bör ta vara på, genom att den här reformen vänder sig i första hand till fackföreningsrörelsens medlemmar. Herr Carlsson säger att det inte är demokratiskt att släppa in fackföreningsrörelsen i nämnder och styrelser, men jag anser att det är i högsta grad demokratiskt att här släppa in representanter för över 2 mil Nr 83 joner fackföreningsmedlemmar. Tisdagen den Jag tycker det är obegripligt att man vill att landstingen skall ta hela 20 maj 1975 ansvaret för reformen. Landstingen har inte mycket med vuxenutbildningen att göra. Landstinget har inget övergripande ansvar inom vux = Vuxenutbildningen, enutbildningen och ingen naturlig funktion på detta område. Den här = m.m. reformen betalas inte heller av landstingen. Jag menar att borgerligheten ' genom sitt agerande här visar upp sin verkliga inställning till fackföreningsrörelsen. När det gäller vidgningen av studerandegruppen vill jag säga att det naturligtvis blir en stor efterfrågan på detta studiestöd. Man måste då prioritera och ge företräde åt studerande med särskilt svåra arbetsförhållanden. Efter hand får vi naturligtvis vidga reformen på det sätt som alltid brukar ske.

Herr talman! När jag lyssnade på herr Nilsson i Kristianstad fick jag en känsla av att vi borde ägna någon tid i kammaren åt att diskutera demokrati och vad demokrati innebär. Herr Nilsson vill göra gällande att vi — som accepterar den folkliga självstyrelsen — har kämpat för att inte få med representanter från fackföreningsrörelsen i vuxenutbildningsnämnderna. Låt mig säga till herr Nilsson att självfallet bör organisationer med 2,6 miljoner medlemmar vara företrädda i landstingens vuxenutbildningsnämnder; därom råder väl ingen tvekan. Vi vet att det finns påtryckningsgrupper, och nog vore det märkligt om man skulle vara mindre lyhörd inom landstingen för fackföreningsrörelsen än vad utbildningsministern är. Demokrati innebär, herr Nilsson, att man låter representationen avspegla de politiska meningar som finns inom vederbörande län. Vidare får jag påminna herr Nilsson om att jag har den uppfattningen att demokrati också innebär att man ger utrymme för alla de intressen, som behöver medverka till och är beredda att medverka till en vidgad vuxenutbildning. Vi har drygt 4 miljoner människor i arbetsför ålder varav många är kortutbildade. Det är självfallet att alla goda krafter behöver hjälpas åt för en vidgad vuxenutbildning. Vi inom centern anser att det behövs ett nära samarbete mellan fackföreningsrörelsen och studieförbundens medlemsorganisationer för att verkligen kunna föra ut den här reformen så att den får betydelse och blir en verklighet som gagnar de korttidsutbildade i detta land. Jag utgår från att vi är överens om att det ändock är deras utbildning det gäller.
Herr talman! Jag konstaterar bara att herr Nilsson i Kristianstad anser att man visar upp en negativ attityd mot fackföreningsrörelsen, när man vill låta en parlamentariskt utsedd valkorporation välja ledamöter i en nämnd. Det är verkligen värt att notera ett sådant uttalande.

Herr talman! Den här reformen är ju i första hand riktad till fackföreningsrörelsens medlemmar, och då tycker jag inte att det är något fel att de får sitta med i nämnderna och ta ett ansvar. Som jag sagt tidigare finns det inom fackföreningsrörelsen ett stort kunnande på detta område, och jag anser det oriktigt att utestänga den. Det är inget fel att ta med representanter för organisationer och folkrörelser i skilda organ. Det har skett tidigare. Folkrörelserna har en viktig uppgift i det svenska samhället. LO och TCO ser det som mycket angeläget att de blir representerade i dessa nämnder. Detta förslag vill vi backa upp och instämma i. När det gäller bidragens storlek, som fru Lantz var inne på tidigare, är det lätt att plussa på, föreslå högre bidrag och fler bidragsformer, men nu är bidragen avvägda på ett sådant sätt att de ger skälig kompensation. Efter hand får man naturligtvis räkna upp vuxenstudiebidraget på samma sätt som sker med andra bidrag.

Herr talman! Det finns betydande risker för upprepningar i den här debatten. Som kammarens ledamöter kanske känner till har propositionen om vidgad vuxenutbildning m.m. delats på två utskott, vilket har skapat rätt besvärliga komplikationer i arbetet. Den som ger sig i kast med att läsa utbildningsutskottets betänkande kan bli litet förvånad och undra vad vi egentligen håller på med. Betänkandet är nämligen i hög grad avhängigt av riksdagens ställningstaganden till socialförsäkringsutskottets betänkande.

Annars skulle ju riksdagen hamna i en mycket besynnerlig situation. Vi rekommenderar alltså kammaren att vid voteringen om utbildningsutskottets betänkande följa den ställning som riksdagen tagit till socialförsäkringsutskottets förslag. Vi har markerat respektive gruppers inställning till den här problematiken genom särskilda yttranden. Jag vill rekommendera kammarens ledamöter att titta på dem. På samma sätt är frågan om medelsanvisningen avhängig av kammarens ställningstagande till vuxenutbildningsavgiften. Om kammaren följer reservationen på denna punkt i socialförsäkringsutskottets betänkande kommer jag sedermera inte att yrka bifall till utbildningsutskottets förslag utan till ett särskilt förslag som utdelats till alla ledamöter. Detta förslag är en direkt följd av den ställning som kammaren i det fallet Nr 83 dessförinnan tagit till frågan om vuxenutbildningsavgiften. Tisdagen den Jag hoppas, herr talman, att detta inte skall bli alltför komplicerat. 20 maj 1975 Men omständigheterna har tvingat oss till att skriva utskottsbetänkandena på detta sätt. Vuxenutbildningen, Jag skulle sedan bara helt kort vilja säga några ord om utbildnings = m.m. utskottets betänkande. Det gäller ett par punkter där utskottets förslag avviker något från propositionens. Utskottet säger att skillnaden mellan de prioriterade och de oprioriterade studiecirklarna småningom bör avskaffas så att cirkelstudier i framtiden kommer att bli kostnadsfria. Inför en sådan framtida utveckling är det, herr talman, viktigt att se över gränsdragningsproblem och också mera noggrant definiera vad som skall menas med en studiecirkel. Om kostnaderna stiger kraftigt för den här verksamheten är det angeläget att vi drar effektiva gränser mellan det som avses med studier och det som närmast kan rubriceras som hobbyarbete. Av det skälet hemställer utbildningsutskottet att den utredning som aviserats om gränsdragning mellan olika slag av vuxenutbildning också får ta upp frågan om vad som skall menas med cirkelstudier. Utskottet har i förhållande till propositionens förslag höjt bidragen till studiecirklarna med två kronor per studietimme för att i någon mån kompensera kostnadsutvecklingen. Utbildningsutskottet har avgett ett yttrande till socialförsäkringsutskottet, där vi uttalat vad vi anser om sammansättningen av vuxenutbildningsnämnderna. Utskottets majoritet anser såväl när det gäller sammansättningen av vuxenutbildningsnämnderna som när det gäller ansvaret för den uppsökande verksamheten på arbetsplatserna, att riksdagen bör tillgodose det önskemål som den samlade fackliga rörelsen och arbetsgivarsidan har fört fram. Jag skall inte upprepa den diskussion som fördes för en stund sedan, och jag är i och för sig inte överraskad över att centerpartiet inte är berett att följa de fackliga organisationernas önskemål. Centerpartiet har ingen kontakt med fackföreningsrörelsen, känner den inte och har ingen ställning i den. Detta visade klart fiaskot på Volvo i vintras. Men jag är mera överraskad över folkpartiets ställningstagande, därför att folkpartiet ju ibland säger att man har god kontakt med tjänstemännen och förklarar sig vara beredd att tillgodose de önskemål som TCO framför. Här har vi den unika situationen att den samlade fackliga rörelsen är överens och vill ha ansvaret för den uppsökande verksamheten på arbetsplatserna. I det avseendet går den samlade borgerliga oppositionen emot dessa krav som med stor kraft framförts från den fackliga rörelsen. Det finns anledning, herr talman, att notera detta inför den debatt om dessa frågor som sedermera kommer att föras ute i det svenska samhället. Genomförandet av arbetslivets demokratisering förutsätter förbättrade möjligheter till studier för de anställda. Att dessa studier om möjligt blir kostnadsfria är självklart. Det är lika självklart att ansvaret 51 för verksamheten skall läggas på de anställdas organisationer. Beträffande yrkanden återkommer jag senare, herr talman.

Herr talman! I propositionen betonas bl.a. den viktiga roll folkbildningsarbetet spelar inom vuxenutbildningen. Bidragen till studieverksamheten skall öka. De prioriterade studiecirklarna föreslås omfatta fler ämnen än tidigare. Vidare förordas att särskilda statliga bidrag skall utgå till s.k. uppsökande verksamhet på arbetsplatser och i bostadsområden. Till huvudparten av de framlagda förslagen rörande folkbildningsarbetet, såvitt de faller inom utbildningsutskottets kompetensområde, kan vi moderater ansluta oss. Några förslag ser vi dock kritiskt på och yrkar ändringar i desamma. De senaste årtiondenas snabba utbyggnad av den obligatoriska skolan och den ökade satsningen på gymnasial utbildning har skapat vissa utbildningsklyftor mellan olika generationer. I ett samhälle som kräver alltmer välutbildad arbetskraft är det angeläget att i första hand ge de korttidsutbildade möjlighet till vidareutbildning och fortbildning. En huvuduppgift för vuxenutbildningen, inom vilken folkbildningsarbetet spelar en mycket betydande roll, är således att överbrygga de bildningsoch utbildningsklyftor av olika slag som finns i samhället i dag. Vuxenutbildningen bör ge medborgarna bättre förutsättningar att möta förändringarna i arbetslivet och därmed större trygghet. Ytterligare en uppgift är att medverka till att ett ökat antal människor kan delta i samhällsarbetet och på så sätt påverka samhällsutvecklingen. I framtiden kommer behovet av att senare i livet kunna komplettera sina kunskaper efter längre eller kortare perioder i arbetslivet att starkt öka. Det är inte minst mot den bakgrunden synnerligen viktigt — det vill jag understryka — att åstadkomma en samordning och samplanering av utbildningsutbudet inom vuxenutbildningsområdet. Det utredningsarbete rörande vuxenutbildningen som nu pågår täcker enligt utbildningsministerns mening inte i önskvärd omfattning de centrala frågorna om dels gränserna mellan folkbildningsarbetet och övrig vuxenutbildning, dels behovet av att se över formerna för stödet till studiecirkelverksamheten. Därför måste det, menar utbildningsministern, vara ändamålsenligt att gränserna mellan folkbildningsarbetet och övrig vuxenutbildning och formerna för det statliga stödet till studiecirkelverksamheten ses över i särskild ordning. Utbildningsministern lovar att i en nära framtid återkomma till regeringen med förslag om lämpliga former för arbetet. i) Detta initiativ till en översyn av vuxenutbildningsfältet och bidragsgivningen måste betecknas som välkommet. Ingen kan förneka behovet av en översyn. Frågan om gränsdragningen och samordningen mellan det offentliga utbildningsväsendet och studieförbundens verksamhet är Nr 83 förvisso rik på :komplikationer. Tisdagen den Om formerna för denna översyn kan man ha olika meningar. Starka 20 maj 1975 skäl kan anföras för att den kommande utredningen skall vara parlamentarisk, bl.a. med hänsyn till de många utbildningspolitiska och sam = Vuxenutbildningen, hällsekonomiska aspekterna. Viktigt är också att i utredningen ingår en — m.m. något så när allsidig representation för studieförbunden. Förbunden har olika huvudmän, olika intresseinriktningar, olika erfarenhet och olika uppfattningar om hur kompetensfördelningen bör utformas. För att uppnå ett gott resultat av utredningen är en allsidig belysning av problematiken nödvändig. Motionsledes har vi moderater framfört synpunkter av denna art på den kommande utredningen. Utskottet säger sig i så måtto dela motionärernas uppfattning att representation för båda intressena är angelägen och förutsätter att såväl riksdag som studieförbund kommer att få en tillfredsställande representation i översynsarbetet, utan att riksdagen gör något särskilt uttalande härom. Med det har vi låtit oss nöja, även om begreppet ”tillfredsställande” kan ge anledning till olika tolkningar och avvägningar. Särskilt vill jag för utbildningsministern understryka att det finns mer än ett studieförbund som har krav på att få vara med. Av de fyra största studieförbunden är det åtminstone ett, det tredje i storleksordning i landet, som sällan eller aldrig syns existera för utbildningsdepartementet i representationshänseende. Utbildningsministern torde inte vara okunnig om vilket studieförbund jag avser. De människor som har en mycket kort utbildning saknar inte sällan kännedom om de utbildningsmöjligheter som numera står till buds. En förutsättning för att de kortutbildade verkligen skall kunna engageras i studieverksamhet på ett meningsfullt sätt är att de ges en fullödig information om olika studiemöjligheter. Utbildning organiserad i studiecirklar har visat sig vara en mycket lämplig studieform för människor med begränsad eller ingen studievana. Vi moderater anser det därför välmotiverat att stimulera till studiecirklar. Om sättet och om formerna för denna stimulans har vi dock i vissa stycken en annan mening än den utbildningsministern framför i propositionen. Informationen om studier inom folkbildningen och rekryteringen av deltagare i sådana studier sker huvudsakligen — det är välbekant — genom broschyrer, foldrar, affischer och annonser. De här informationsoch rekryteringsmetoderna har i stort sett visat sig effektiva.

Dessutom måste man, om man vill se saken litet mer allmänt, fråga sig hur långt man får och bör gå i att 53 dels formligen tränga sig på människor med propaganda, reklam och information, dels — och det är kanske det allvarligaste — skapa kanske falska föreställningar om vad det innebär att bedriva framgångsrika och meningsfulla studier och om vad sådana studier kan leda till. Man får inte blunda för att många människor kan komma att uppleva en alltför intensiv uppsökande verksamhet som direkt påträngande. Ett sådant — jag vill gärna använda det ordet — studietryck kan leda till planlösa och misslyckade studier med negativa återverkningar, som sedan knappast går att reparera. Metoderna för att motivera korttidsutbildade, som känner sig tveksamma eller avvisande inför studier, att deltaga i vuxenutbildningen måste därför vara något så när — jag finner inget bättre ord — varsamma för att inte få oönskad effekt. Hittillsvarande försök med en mera systematiserad uppsökande verksamhet t.ex. i bostadsområden har icke uppvisat alltför positiva resultat — några dock. Å andra sidan vill vi givetvis inte på moderat håll avvisa den uppsökande verksamheten såsom sådan. En dylik kan ha sitt berättigande, och den kan också leda till resultat, ibland kanske t.o.m. goda resultat. Den bör emellertid, tills utvärdering skett, inte vidgas utöver vad propositionen föreslår för budgetåret 1975/76. Att de lokala fackliga organisationerna, som föreslås i propositionen, ytterst skall ha ansvaret för den uppsökande verksamheten på arbetsplatserna kan på ett sätt hävdas som mest ändamålsenligt. De fackliga organisationerna har otvivelaktigt den bästa och närmaste anknytningen till och kunskaperna om de grupper som skall uppsökas, framför allt på de större arbetsplatserna.

De fackliga organisationernas ansvar för verksamheten får inte ta sig det uttrycket att endast ett eller möjligen två studieförbund tillåts delta. Har man anspråk på allmänna medel för verksamhetens bedrivande — och det är sådana medel man begär — måste det innebära att verksamheten skall vara fri och öppen. Utbudet i fråga om t.ex. studiecirklar, som även i fortsättningen torde komma att vara den lämpligaste studieformen för vuxna som har liten eller ringa studievana, blir därigenom också rikare. Stora krav måste vidare ställas på studieorganisatörernas inte bara formella och allsidiga utbildning utan också objektivitet och vidsyn. Deras utbildning, som skall bekostas med särskilda allmänna medel, bör ske i skolöverstyrelsens regi eller under dennas överinseende. Nu visade det sig under utskottsarbetets gång omöjligt att uppnå enighet kring ett uppfyllande av de förutsättningar för bedrivande av den uppsökande verksamheten på arbetsplatserna som jag här skisserat. Från socialdemokratiskt håll hävdades envetet att verksamheten huvudsak Nr 83 ligen skulle vara Sn el intern angelägenhet för de lokala fackliga or Tisdagen den ganisationerna. Studieförbunden — observera flertalsformen — sköts helt 20 maj 1975 i bakgrunden. ort skönda fgitrtistin side De olika uppfattningarna ledde till att utskottet delade sig i fråga om = Vuxenutbildningen, vem som skall ha ansvaret för den uppsökande verksamheten på ar = m.m. betsplatserna: de lokala fackliga organisationerna ensamma eller studieförbunden och andra anordnare av vuxenutbildning i samverkan med organisationerna. Vi som företräder den senare uppfattningen menar att studieförbunden med sin breda förankring i alla folklager har de bästa förutsättningarna att ta ansvaret för den uppsökande verksamheten. Studieförbunden har redan åtskilliga års erfarenhet, som jag nyss antydde, av sådan verksamhet. Det har därvid otvivelaktigt visat sig att människor med olika åskådningar och värderingar på ett tillfredsställande sätt kan samverka i fråga om studieoch bildningsverksamhet, trogna den grundläggande principen för det fria och frivilliga bildningsarbetet att alla idériktningar skall ges möjlighet att fritt arbeta. Då nås de bästa resultaten. Följaktligen bör, som vi ser det, all uppsökande verksamhet byggas ut genom i första hand studieförbundens försorg, givetvis i samverkan med de fackliga och andra organisationer som de som skall uppsökas tillhör. Vad beträffar den uppsökande verksamheten i bostadsområden delar vi moderater utbildningsministerns mening att beslut nu inte bör fattas om sådan verksamhet i större skala eller för längre period än tre år. Erfarenheterna har hitintills, som jag tidigare antydde, inte varit speciellt uppmuntrande eller löftesrika, men det kan vara berättigat med ytterligare några försöksår innan slutlig ställning tas till denna form av rekrytering till bildningsverksamhet. Enligt propositionen bör under försöksperioden prövas olika former av samspel mellan studieförbunden, som enligt vår uppfattning skall ha ansvaret för verksamheten, och olika typer av organisationer. Om detta kan sägas en del. Det är klart att man skall pröva sådana olika former, men jag när den kätterska uppfattningen att mycket dock icke torde vara att vinna på samspel med så allmänna och heterogena gruppbildningar som — de nämns i propositionen — hyresgästoch bostadsrättsföreningar, vars medlemmar knappast har det gemensamt att alla vara korttidsutbildade eller vara svåra att nå genom de sedvanliga rekryteringsmetoderna. Däremot torde en uppsökande verksamhet i bostadsområden bli mer meningsfull och resultatgivande, om den i första hand riktar sig exempelvis till — de nämns också —- handikappade och hemarbetande invandrare eller till liknande angelägna grupper, som kan vara svåra att nå på annat sätt och som vanligen också har starka kontaktbehov. Liksom i den uppsökande verksamheten på arbetsplatserna bör i motsvarigheten i bostadsområdena alla studieförbund som känner sig kallade till en insats ges möjlighet att delta — givetvis under sådana samplaneringsformer att inte flera studieförbund uppsöker samma människor. 55 Här lika litet som i annat folkbildningsarbete får verksamhet, till stor del finansierad med allmänna medel, förbehållas något eller några studieförbund. En övervägande opinion inom folkbildningsvärlden — jag tror jag vågar säga det — menar att ett ökat statligt stöd till studiecirkelverksamheten i första hand skall syfta till att utjämna skillnaderna i bidragsavseende mellan s.k. prioriterade och icke prioriterade cirklar. De prioriterade cirklarna, för vilka f.n. utgår ett schabloniserat tilläggsbidrag med 15 kr. per studietimme, omfattar nu — förutom utveckling av handikappades färdigheter att meddela sig — ämnena engelska, svenska, matematik och samhällskunskap på en nivå som svarar mot högst grundskolans årskurs 9. Utbildningsministern förordar i propositionen en utvidgning av de prioriterade cirklarnas ämnen —t.ex. att all facklig utbildning skall vara prioriterad, dvs. även sådan specialiserad och intern utbildning som inte, vilket varit kriteriet tidigare, kan inräknas under grundskoleämnet samhällskunskap. Vidare förordas för prioritering invandrarnas hemspråk på bekostnad av exempelvis tyska och franska — de är språk, de också, och har tidigare förts fram som lämpliga prioriteringsspråk med samma relevans som de fyra tidigare prioriterade ämnena på grundskolenivå. Utskottet går för sin del längre än propositionen och utvidgar prioriteringsområdet ytterligare. Som fackliga studier skall enligt utskottet anses inte bara sådana cirklar som anordnas för arbetstagarorganisationernas medlemmar utan även sådana för medlemmar i ytterligare två yrkesförbund. Vi förmenar att det i grunden inte finns några bärande skäl för att göra skillnad mellan prioriterade och icke prioriterade cirklar. Några hållbara kriterier på vilka studiecirkelämnen som skall klassificeras på det ena eller det andra sättet finns inte. Propositionens och utskottets förslag till utvidgning av prioriteringen är ett gott exempel på den bristande konsekvens i klassificeringen som blir mer uppenbar för varje ämne som prioriteras. Ansträngningarna bör enligt vår mening i stället inriktas på att successivt utjämna bidragsskillnaderna mellan prioriterade och icke prioriterade cirklar upp till likställdhet med de förra. När nu utskottet överraskande nog, utan bekymmer för statsbudgeten som det annars ömmar väldeliga för, utöver propositionens höjning av bidraget till studiecirklarna med 4 kr. per studietimme lägger på ytterligare 2 kr. per studietimme — detta gäller såväl prioriterade som icke prioriterade cirklar — motverkas direkt inriktningen på en utjämning av bidragsskillnaderna mellan de två typerna av cirklar. Skillnaden består oförändrad. Herr Alemyr sade att utskottet hade lagt på dessa 2 kr. för att i någon mån kompensera kostnadsfördyringen. Det är väl någonting som även utbildningsministern tänkte på när han föreslog 4 kr. per studietimme. Jag skulle vilja fråga herr Alemyr om det har försiggått en extra snabb inflation sedan propositionen skrevs för några månader sedan. Inflationen är snabb, men att den skulle vara så extra snabb har inte jag lyckats upptäcka. Enligt vår mening borde insatsen, om statsbudgeten tilläte en sådan — Nr 83 — och det kan man alltid fundera över — ha gjorts uteslutande för de Tisdagen den icke prioriterade cirklarna i utjämningssyfte. Vi kan alltså inte förena 20 maj 1975 oss med utskottet i uppfattningen att man redan i år har råd med en ytterligare höjning av bidraget till de allmänna studiecirklarna med 2 Vuxenutbildningen, kr. per studietimme — det skulle givetvis i och för sig vara önskvärt — Mm.m. — utan förslaget om höjning måste anstå till nästa budgetproposition och då, det är också viktigt, ta sikte på framför allt en utjämning av bidragsskillnaden mellan prioriterade och inte prioriterade cirklar.

Mot bakgrund av dessa ståndpunkter avser jag, herr talman, att yrka bifall till reservationerna 2 och 4 vid utbildningsutskottets betänkande nr 16 och i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag kommer inte att ta upp de reservationer som herr Nordstrandh har talat om; det kommer herr Wiklund att göra för utskottsmajoriteten senare. Det är bara på en enda punkt jag skall svara herr Nordstrandh, och den gäller om det har varit en sådan häftig inflation att ytterligare 2 kr. var motiverade per cirkel. Det har inte varit en sådan inflation.

Jag skulle gärna se, herr Nordstrandh, att vi hade möjligheter att lägga på ytterligare pengar, och jag är övertygad om att även utbildningsministern har samma uppfattning. Men vi har haft att göra avvägningar, och i den avvägningssituation där vi befunnit oss har majoriteten i utbildningsutskottet hamnat på den här förstärkningen, som totalt innebär 14 å 15 milj.kr.
Herr talman! Jag nödgas då konstatera att de avvägningar som herr 57 utbildningsministern och möjligen andra i regeringen har bidragit till att göra har varit felaktiga och att utbildningsutskottet har gått mera rätt. Men det är ändå inte riktigt som herr Alemyr säger, att det är fråga om att göra det möjligt att bidra med litet mer pengar till den fackliga utbildningen och liknande, för då är ju beloppet felplacerat. Det ges ju generellt över hela linjen, alltså även till de allmänna cirklar som icke är prioriterade. Herr Alemyrs argument tycker jag inte håller. Jag har svårt att förstå varför man så plötsligt i utskottet lägger på 2 kr., om man inte helt enkelt bedömer det som så, att här har utbildningsministern varit för snål.
Herr talman! För att uppnå det mål jag talat om tidigare borde man naturligtvis, som herr Nordstrandh säger, ha lagt höjningen på de prioriterade cirklarna. Men då skulle utskottet ha talat emot sig självt, eftersom vi har målsättningen att skillnaden mellan prioriterade och icke prioriterade cirklar så småningom skall helt avvecklas. Av det skälet var det nödvändigt att placera ut den här lilla höjningen över hela fältet. Det som har tillkommit, herr talman, är att det väcktes motioner från den fackliga sidan som kom till utbildningsutskottet och där man önskade mera pengar. Jag såg för min del kalkyler från fackliga avdelningar som visade att det var så pass dyrt att driva verksamheten att en ytterligare höjning av anslaget var motiverad, och det är skälet till att det blev den här tvåkronan extra per cirkel.
Herr talman! Det var alltså inte utbildningsministern och inte heller utbildningsutskottet som gjorde den riktiga bedömningen, utan det var de fackliga organisationerna. Och det må vara hänt, men då skall den äras som äras bör i sammanhanget. Den här utläggningen av ytterligare 2 kr. per studietimme på alla allmänna studiecirklar motverkar dock, herr Alemyr, på sitt sätt det som vi alla — det kan man läsa sig till i remissvaren över FÖVUX och SVUX — är överens om, nämligen att vi skall krympa bidragsskillnaden. Vi krymper ingen skillnad nu; vi bibehåller den exakt som den är.

Herr talman! Det råder allmän enighet om vuxenutbildningens uppgift att överbrygga klyftor mellan generationer och grupper —- en uppslutning kring idén om de vidgade möjligheterna till vuxenutbildning.

Tisdagen den Mot denna bakgrund är det, som herr Carlsson i Vikmanshyttan redan 20 maj 1975 har påpekat, nödvändigt med ett så rikt och differentierat utbud avut= = Lo bildning som möjligt. Ibland kan det kanske synas som om s.k. anordnare — Vuxenutbildningen, av vuxenutbildning sprang i vägen för varandra. Men som jag ser det = m.m. är detta snarare en styrka. Bristande studievana, bristande motivation hos dem man vill nå fordrar olika former och vägar för att få människor att kliva över en ibland nog så besvärlig tröskel och att hitta rätt. Det är också därför som utbildningsanordnarna — jag ber om ursäkt för att jag använder detta ohyggliga ord — måste ha lika möjligheter att nå fram med utbudet, budskapet. Vad som passar den ena passar kanske inte den andra: cirkelstudier, folkhögskolekurser, kommunal vuxenutbildning. Olika ämnen och olika uppläggningar måste förekomma i en rik mångfald. Dessutom är det viktigt med samhörigheten med andra. Jag erinrar om definitionen på en studiecirkel: en kamratkrets för gemensamma studier, där själva arbetet och samvaron med andra ger motivation. Ibland kan gemenskapen sökas bland dem som man arbetar tillsammans med, ibland hos andra. De flesta av oss är också eniga om nödvändigheten av en aktiv uppsökande verksamhet, liksom att den måste söka människorna där de finns och i den egenskap de har och den roll de spelar —- på arbetsplatsen, i hemmen, på fritiden och i andra sammanhang. Den vidgade vuxenutbildningen skall gälla inte bara utbildning i ett jobb eller för en roll utan för människan i dess helhet. Därför är det oroande att propositionen enligt den uppfattning som jag företräder tar alltför lätt på uppgiften att nå människor utanför arbetsplatsen. Visst är det förståeligt att arbetstagaroch arbetsgivarorganisationer lägger huvudvikten på förhållandena på arbetsplatserna. Det är deras uppgift. Men samhället måste ha ansvaret för helheten. Som det redan har erinrats om betyder det att ansvaret för den uppsökande verksamheten måste ligga på ett annat ställe än där propositionen och utskottsmajoriteten vill lägga det. Visst har löntagarorganisationerna fått förutsättningar att bedriva även verksamhet av den här typen genom förändringarna i fråga om facklig förtroendemans ställning. Det är viktigt. Men det betyder inte att den fackliga organisationen som sådan skall ha prerogativet att hjälpa den enskilde till de studier som han behöver. Och detta vårt ställningstagande betyder heller inte, herr Alemyr, att centern saknar kontakter med arbetstagarorganisationerna, även om de kontakterna inte är lika intima som mellan socialdemokratin och LO. Vi har på den sida som jag representerar inte nått fram till någon kollektivanslutning. Nej, som det har erinrats om bör ansvaret ligga hos studieförbunden. Styrkan i det svenska folkbildningsarbetet, i vuxenstudiearbetet, består i hög grad i förekomsten av de frivilliga studieorganisationerna, framvuxna i och med folkrörelserna. Som här sagts har studieförbunden 59 mångårig erfarenhet av den uppsökande verksamheten i olika former och erfarenhet av utbildning av organisatörer — och, inte minst viktigt, en betydande erfarenhet av samarbete mellan olika utbildningsorganisationer och institutioner, samarbete i bildningsförbund, i vuxenutbildningsråd med folkhögskolor. De har också sin organisatoriska uppbyggnad med en rad medlemsorganisationer. Ett sådant samarbete med givande och tagande, med utförande av uppgifter och ianspråktagande av tjänster, borgar för att verksamheten kommer att ge resultat. Sedan är det självklart att studieorganisationerna tar i anspråk tjänster från medlemsorganisationernas studieorganisatörer, precis som de alltid har gjort. De fackliga organisatörernas uppgifter blir inte mindre betydelsefulla för det.

Däri ligger en fara, en fara som såvitt jag förstår blir större med ökad opersonlighet i arbetet. Studier i anslutning till arbetet — både fackstudier för arbetet och studier av mer allmän karaktär — kan och skall bidra till att minska riskerna för olust med tillvaron och med arbetet. Men det kan inte ske om studier av olika slag och motivationen för dem separeras genom en gränsdragning på det sätt som föreslås med de risker detta medför. Studier måste sikta till en helhet, inte till ett betonande av olika sidor i vårt liv. Detta är huvudinvändningen mot förslaget att separera resurserna för uppsökande verksamhet på arbetsplats från resurserna för annan uppsökande verksamhet. Därtill kommer den brist som det är att motsvarande verksamhet på mindre arbetsplatser — hos småföretagare, egenföretagare — och i hemmen inte får samma stöd och uppmärksamhet. Bland småföretagare och egenföretagare och bland hemarbetande finns minst lika stora grupper med .samma behov av överbryggande utbildning som på större arbetsplatser. Det är ett rättvisekrav att samma omsorg ägnas deras behov. Kostnaderna får också bäras solidariskt — direkt eller indirekt. Självfallet skall den studieorganisatör som får arbeta på av arbetsgivaren betald arbetstid också göra det. Men ansvaret bör ligga hos det studieförbund som hans fackorganisation tillhör. Det är lika självklart att en studieorganisatör måste ha kunskap om olika former av vuxenutbildning och om föreliggande utbud. Han måste också, vill jag tillägga, ha konkreta kursförslag att komma med. Garantin mot vad som på något håll har kallats för att nasa ut kurser ligger i att ett studieförbund står bakom, med samhällets auktorisation och med samhälleliga medel. Det är därför som medel för den uppsökande verksamheten bör kanaliseras till studieförbunden via vuxenutbildningsnämnderna. Så ett par ord om begreppet prioriterade ämnen. Självfallet är det svå righeter att bestämma vad som är mer angeläget än annat att studera — Nr 83 för den enskilde — och för samhället också. Men för att överbrygga klyf Tisdagen den torna mellan olika grupper, inte minst mellan generationer — vilket tycks 20 maj 1975 alltmer nödvändigt med det ökade kategoritänkandet i samhället bör I den lättaste vägen att vandra vara att ge särskilt stöd åt de ämnen där — Vuxenutbildningen, skillnaderna i utbildning tydligast framträder. Vi är ense om att utjämna — m.m. skillnaderna mellan prio-ämnen och andra på sikt. För min del vill jag betona att jag också önskar att man på sikt kunde få bort begreppet nivå när det gäller vuxenstudier, att man kunde hitta något mera adekvat uttryck för vad man menar när det gäller vuxna människors studier. Att fastställa nivå är inte lätt — och det bör inte heller vara det. I utskottets betänkande har det fastslagits att begreppet fackliga studier inte endast omfattar vad som i dagligt tal betecknas som fackligt arbete, utan att prioriteringsbegreppet i detta sammanhang har en vidare mening. Svårigheten med att definiera begreppet fackliga studier bör inte få hindra en vidsynt tolkning av innebörden. Också fortsättningsvis bör utgångspunkten enligt min mening vara ämnesområdet som sådant. Jag förutsätter, herr talman, att jag inte är ensam om den tolkningen. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till de reservationer i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 14, bakom vilka bl.a. herr Carlsson i Vikmanshyttan står. Jag avser att eventuellt återkomma med ett ytterligare yrkande efter föredragningen av utbildningsutskottets betänkande nr 16.

Herr talman! Den utbyggnad och reformering av ungdomsskolan som skedde under 1950 och 1960-talen har gett den unga generationen goda utbildningsmöjligheter. En effekt av dessa reformer har emellertid blivit att man i vissa avseenden skärpt skillnader i utbildning mellan olika individer. Till de tidigare skillnaderna inom generationerna har lagts skillnader mellan generationerna. Särskilda svårigheter att få vuxenutbildning möter dem som har oregelbundna arbetstider, t.ex. skiftarbetare och anställda inom servicenäringarna. Svårigheten att få ledigt för studier, otillräckligt eller dåligt anpassat studiestöd och bristen på barntillsynsplatser visar på de sociala och ekonomiska förhållanden som på många håll lägger hinder i vägen för deltagande i vuxenutbildningen. För att undanröja dessa och andra studiehinder fordras förändringar på det studiesociala området och inom familjepolitiken. Men även åtgärder som påverkar tillgången på olika former av vuxenutbildning är betydelsefulla. Synen att utbildning och undervisning främst hör barnaoch ungdomsåren till, har tidigare präglat utbildningsväsendet. Under sina unga år skulle individen bibringas alla de kunskaper och färdigheter som är nödvändiga för att klara vuxenlivets krav. Därefter upphör samhällets ansvar för den enskildes utbildning, och därmed är också den utbild 61 ningsaktiva perioden för mångas del mer eller mindre avslutad. Detta synsätt har visserligen modifierats efter hand. Strukturella förändringar på arbetsmarknaden och skillnader inom och mellan generationerna i utbildningsavseende har gjort det möjligt att ägna ökad uppmärksamhet åt de vuxnas möjligheter till utbildning. Men de senaste årens expansion av utbildningen har inte tillräckligt kunnat ändra på förhållandet att ungdomsutbildningen utgör det tunga och dominerande inslaget i utbildningsväsendet. Möjligheterna för vuxna att komplettera eller fördjupa en tidigare utbildning är fortfarande ett önskemål som inte är en verklighet för alla. För att kunna bemästra denna nya situation och för att kunna lösa de arbetsmarknadsmässiga och mänskliga problem som följer i förändringens spår kommer i många fall de kunskaper som inhämtats under ungdomsåren att vara otillräckliga. Kraven på den enskilde att komplettera och fördjupa sin tidigare utbildning kommer därmed att växa. Därför hade många stor förväntan beträffande propositionen om vidgad vuxenutbildning samt studiestöd för vuxna. Den bygger ju i allt väsentligt på flera utredningar inom vuxenutbildningen, främst FÖVUX-utredningen, men även på motionsframstötar under gångna år i riksdagen. Från folkpartiets sida har vi sett en vidgad vuxenutbildning som en rättvisefråga för dem som i sin ungdom av olika skäl inte fick en utbildning av den kvalitet som dagens ungdom får. Anledningen därtill kan ha varit att något reellt vuxenutbildningsutbud då inte existerade. Men det finns också andra orsaker som hindrat många människor att i sin ungdom få önskad utbildning. Många har kanske haft både geografiska och sociala hinder, andra — och kanske ännu fler — har inte haft råd att studera. De förslag som riksdagen nu har att ta ställning till i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 14 och utbildningsutskottets betänkande nr 16 har i allt väsentligt en stor enighet bakom sig. Ser man till antalet reservationer, kanske man lätt får intrycket att splittringen skulle vara stor, men jag vill ändå påstå att den gemensamma rörelseriktningen dock kommer till klart uttryck i de bägge utskottsbetänkandena. Det är framför allt ambitionen att gå längre än regeringsförslaget som föranleder många av reservationerna. Det är särskilt den kraftiga prutningen i regeringspropositionen om den ekonomiska satsningen som vi har kritiska invändningar mot. Där föreslår vi förstärkningar. Jag skall begränsa mig till att anföra några synpunkter vad avser punkten 32 i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 14, som behandlar vuxenutbildningsnämnderna. Från folkpartiet och centerpartiet har vi framfört förslaget att studieförbunden bör vara huvudmän för den uppsökande verksamheten. De har genom sin breda förankring i olika folkrörelser goda förutsättningar för intensifierade insatser med uppsökande verksamhet. Dessutom har förbunden många års erfarenhet av sådan verksamhet inom folkrörelser, på arbetsplatser och i bostadsområden. Enligt vår mening bör den upp sökande verksamheten byggas ut genom studieförbunden i samverkan Nr 83 med deras medlemsorganisationer. Tisdagen den Vid fördelning av bidragen till uppsökande verksamhet bör samråd 20 maj 1975 äga rum med t.ex. studieförbunden via länsbildningsförbundet ellermed LK andra berörda organisationer. Detta kan ske exempelvis genom att = Vuxenutbildningen, länsbildningsförbundet väljer ett antal representanter som utgör det organ — m.m. med vilket vuxenutbildningsnämnden skall samråda vid behandling av anslagen till uppsökande verksamhet. Därigenom har studieförbunden och deras medlemsorganisationer möjlighet att påverka prioriteringen mellan olika typer av projekt. Vi har också den uppfattningen att det folkvalda landstinget är den rätta valkorporationen att utse vuxenutbildningsnämnderna. Det torde inte vara någon svårighet att tillgodose de olika intressen som — med all rätt — de fackliga organisationerna och olika folkrörelser har. Vi pekar på den fördel man vinner genom att använda en befintlig administration —- man undviker t.ex. att bygga parallella organ. Jag yrkar bifall till reservationen 30 vid socialförsäkringsutskottets betänkande nr 14. I utbildningsutskottets betänkande nr 16 behandlas propositionens avsnitt om den uppsökande verksamheten för vuxenutbildning samt följdmotionerna. Från vårt håll har vi hävdat att det är angeläget att studieutbudet vänder sig till de korttidsutbildade, oavsett var dessa befinner sig — det må vara på arbetsplatser, i bostadsområden eller eljest där det finns miljö för att presentera ett samlat och brett kursutbud. Studieförbunden har genom sin breda förankring i olika folkrörelser och goda kontakter med andra vuxenutbildningsanordnare goda förutsättningar för insatser med uppsökande verksamhet. Dessutom har förbunden, som tidigare framhållits, många års erfarenhet av uppsökande verksamhet. Den grundläggande principen för ett fritt och frivilligt studiearbete är dels att olika idériktningar skall ges möjlighet att fritt arbeta, dels att personer med olika idéinriktningar samarbetar. Herr Nilsson i Kristianstad sade att det är viktigt att de fackliga organisationerna får ett stort inflytande och att man skall ta till vara den information som finns inom fackföreningsrörelsen. Jag tycker att det är självfallet — det är lätt att instämma i det påpekandet. De önskemålen tillgodoses också i förslag som vi har framfört i motioner och följt upp i reservationer. Vårt förslag har dessutom den fördelen att den organisationsmodell som vi förordar har lösningen för såväl arbetsplatsinformationen om studierna som studieinformationen till andra grupper, t.ex. hemarbetande, arbetslösa, lantbrukare, fiskare och anställda på små arbetsplatser. Utbildningsutskottets ordförande uttryckte sin förvåning över folkpartiets ställningstagande i denna fråga. Jag kunde kanske ha lämnat det därhän, men jag vill ändå säga att jag är närmast förvånad över herr Alemyrs argument — eller skall vi säga argumentnöd. Herr Alemyr blandar ihop arbetslivets demokratisering med frågan hur statsmakterna skall 63 ordna vuxenutbildning för alla. Jag har sagt tidigare att en samverkan med de fackliga organisationerna är viktig. Vi säger i vårt förslag att fackföreningsorganisationernas funktionärer och medlemmar är en viktig grupp ur vilken studieorganisatörer kan rekryteras. Härigenom kan den förankring inom de olika verksamhetsområden som folkrörelserna har tas till vara. De fackliga organisationernas studieorganisatörer kommer här att ha den största betydelsen för att vi skall kunna nå gruppen korttidsutbildade på de större arbetsplatserna. Och vi tillägger att där kan även, liksom i bostadsområden och på mindre arbetsplatser, studieorganisatörer med annan förankring göra en god insats. Vi finner det således naturligt att studieförbunden bedriver den uppsökande verksamheten såväl självständigt som i nära samarbete med sina medlemsorganisationer. Däremot kan jag instämma med utbildningsutskottets ordförande när han beklagade att inte hela propositionen hade kunnat behandlas i ert utskott och i ers sammanhang, eftersom frågorna griper så starkt in i varandra. Vi skulle alltså kunna råka ut för att riksdagen fattar motstridiga beslut. När det gäller vuxenutbildningsnämndernas uppgifter och frågan om vem som skall ha ansvaret för den uppsökande verksamheten har utbildningsutskottet enat sig om att utslaget av omröstningen beträffande punkten 32 i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 14 skall vara vägledande för riksdagens ställningstagande beträffande ansvaret för den uppsökande verksamheten. Det innebär att de särskilda yttrandena 1 och 2 i utbildningsutskottets betänkande nr 16 kommer att bli normgivande för utformningen av den uppsökande verksamheten. På ett par punkter gör utskottet förändringar i förhållande till propositionens förslag. Den ena gäller bidragen till de allmänna studiecirklarna, där utskottet enhälligt föreslår en ytterligare uppräkning med 2 kr. till 38 kr. per studietimme. Herr Nordstrandh menade att det motverkar en utjämning. Det måste väl ändå vara ett felaktigt påstående, för relativt sett blir det ju här en utjämning — låt vara att den är liten. Jag tycker att det är något omotiverat att bromsa en motiverad förstärkning för studieförbundens del. Kring den synpunkten tror jag att det finns en rätt allmän uppslutning. Den andra punkten där utskottet avviker från propositionens förslag gäller de prioriterade studiecirklarna. I propositionen har man utöver de fyra ämnesgrupper som i dag är prioriterade tagit med fackliga studier. Utskottet plussar här på genom att också ta med LRF och Sveriges fiskares riksförbund i den gruppen. Vi hör annars till dem som påtalat det principiellt felaktiga i att ha olika ekonomiska stöd inom studiecirkelverksamheten. Jag tycker att det finns anledning att notera att utskottet här ändå slår fast: ”Målsättningen bör enligt utskottets mening vara att på sikt utjämna skillnaden mellan bidragen till de prioriterade och de icke prioriterade cirklarna och att så småningom kunna erbjuda kostnadsfria cirkelstudier. Det är därvid av stor vikt att den kommande utredningen om gräns — Nr 83 dragningen mellan olika sorters vuxenutbildning och om formerna för Tisdagen den studiecirkelstödet noggrant definierar vad som skall anses vara cirkel 20 maj 1975 studier.” ia rslinie Prio-begreppet vidgas för att på sikt försvinna, och det är bra. Jag Vuxenutbildningen, vill också understryka att det är viktigt att gränsdragningen blir klarlagd.

Herr talman! Jag har uttryckt min överraskning över att folkpartiet inte velat medverka till den lösning som TCO begärt. Jag tror inte att herr Jonsson i Alingsås förstår poängen i den här diskussionen. Om inte ansvaret för den uppsökande verksamheten på arbetsplatserna kommer att ligga hos de fackliga organisationerna finns det påtagligt risker för att det blir ett fiasko av alltihopa. Inom ramen för nu gällande lagstiftning kommer studieförbunden inte in på arbetsplatserna. Det är de fackliga organisationernas förträdare som gör det, och om man icke accepterar deras önskemål att få ansvaret för den uppsökande verksamheten sviker den borgerliga oppositionen den samlade fackföreningsrörelsen. Det finns anledning att starkt understryka det i riksdagens debatt i denna fråga.
Herr talman! Till herr Jonsson i Alingsås vill jag säga att nog skjuts utjämningen i bidragshänseende mellan prioriterade och inte prioriterade cirklar ytterligare på framtiden om det i dag beslutas om — vilket med all sannolikhet sker — ytterligare 2 kr. per studietimme till alla allmänna cirklar. Funnes ett belopp på ungefär 14 milj.kr. tillgängligt ur statsbudgetsynpunkt — därom är vi litet oeniga — borde de pengarna enligt min uppfattning i första hand ha lagts på de icke prioriterade cirklarna.

Det är riktigt att TCO sagt så här, det har också LO sagt liksom Svenska arbetsgivareföreningen. Men vi måste se de uttalandena som uttalanden av en intressepart, visserligen den största i sammanhanget. Mittenförslaget har den fördelen att det också täcker in andra grupper än dem som finns inom TCO-, LO och SAF-området. Vi har, som jag sade, alla de hemarbetande, de arbetslösa och alla som finns på de mycket små arbetsplatserna. Det är både angeläget och ett rättvisekrav att vi når ut till dem. Det finns en rad områden med lämplig miljö för studieinformation. Skall detta kunna läggas på en hand så måste uppdraget ges till studieförbunden. Jag är inte lika pessimistisk som herr Alemyr att det här skulle bli någon form av fiasko, för jag har ett betydligt större förtroende för studieförbunden — även för det studieförbund som kanske står herr Alemyr närmast. Jag skulle icke våga stå för ett sådant uttalande som herr Alemyr här gjort.
Herr talman! Jag noterar att herr Jonsson i Alingsås icke invänder mot mitt påstående att inom ramen för nu gällande lagstiftning på arbetsplatserna kommer studieförbunden inte in. Det är det som lett mig att konstatera att det finns risk, som jag formulerade mig, för att den borgerliga oppositionen medverkar till att den uppsökande verksamheten på arbetsplatserna — för det är det vi nu diskuterar — kan bli ett fiasko.
Herr talman! Jag slog speciellt fast att studieförbundens arbete sker i mycket nära samverkan med deras medlemsorganisationer. På den punkten är jag inte alls orolig för att de inte skulle kunna klara det här problemet.

Herr talman! När den obligatoriska skolan och ungdomsutbildningen i stort ansetts utbyggd kände samhället sig skyldigt till en översyn också av de vuxnas möjlighet till kompletterande utbildning, då stora delar av svenska folket hade bristfällig grundutbildning. Hittills var det bara folkhögskolorna och studiecirkelverksamheten som stått till förfogande för de vuxna som ville förkovra sina kunskaper. Klyftan mellan de ungas kunskaper och de bristutbildade vuxnas blev alltmer märkbar. 1967 års reform medförde en kraftig expansion av den kommunala vuxenutbildningen. Läsåret 1967 71 ca 300 kommuner anordnade vuxenutbildning. Men trots expansionen och trots att den kommunala vuxenutbildning — Nr 83 en formellt stod öppen för alla, visade det sig ganska snart att det inte Tisdagen den var de medborgare som hade den mest bristfälliga utbildningen man 20 maj 1975 nådde med utbudet. De som utnyttjade gymnasieeller fackskoleutbildning var i största utsträckning de unga, som redan hade en god grund Vuxenutbildningen, utbildning. Skiftande förkunskaper, olika behov av förbättrad utbildning m.m. gjorde det nödvändigt med flera alternativa studiemöjligheter. Arbetsmarknadsutbildning, vuxenutbildning i radio och TV, statlig och kommunal vuxenutbildning startades. Men fortfarande — trots stora satsningar inom det utbildningspolitiska området — når man inte de stora grupper som bara har en 6-årig eller 7-årig grundutbildning. Många av dessa befinner sig ute på arbetsmarknaden, och för dem finns det fortfarande oöverstigliga hinder, i första hand ekonomiska hinder för de vuxna som vill skaffa sig en utbildning. Det är inte heller särskilt lätt att plötsligt sätta sig på skolbänken igen efter ett uppehåll i utbildningen på 30 år eller mera. Många tror sig inte klara den hårda studietakt med stora grupper som den reguljära vuxenutbildningen innebär, där övervägande delen av eleverna är ungdomar med relativt gott kunskapsunderlag. Många vuxna vågar därför inte anmäla sig till vuxenutbildning på de villkor som bjuds; de är helt enkelt rädda för att göra bort sig. Det finns i dag ett psykiskt motstånd som också måste brytas. Det är frågor i samband med detta som vänsterpartiet kommunisterna tagit upp i motionen 1940 med anledning av propositionen 1975:23 om vidgad vuxenutbildning samt studiestöd till vuxna m.m. De ekonomiska förutsättningarna har fru Lantz behandlat. Vissa förbättringar har föreslagits i propositionen, men en fullständig lösning av de ekonomiska problemen blir det först när en studielön som vpk skisserat genomförs. Först då kan man komma till rätta med studiefinansieringsproblemet. Den ekonomiska delen lämnar jag därför i mitt inlägg. Men för att nå de eftersatta grupperna av vuxna är det nödvändigt med olika satsningar, eftersom de försök som hittills gjorts inte lett till önskat resultat. Den fråga som vänsterpartiet kommunisterna då anser som en av de viktigaste är upplysningsverksamhet och uppsökande verksamhet inkl. en kraftig satsning på studieoch yrkesorientering. De fackliga organisationerna bedriver redan i dag en del uppsökande verksamhet på arbetsplatserna för deltagande i första hand i den studiecirkelverksamhet som förekommer inom den fackliga rörelsen men också i andra studiecirklar. Hittills har det varit svårt om inte omöjligt för de fackligt valda studieorganisatörerna att på betald arbetstid få utöva sin uppsökande verksamhet. När förhandlingar inte lett till resultat har den fackliga organisationen själv fått svara för den ekonomiska kostnaden för den uppsökande verksamheten. Därför anser vi att propositionens förslag om att under vad man kallar inledningsskedet ställa ett så begränsat belopp som 3 miljoner till förfogande för uppsökande verksamhet på arbetsplatserna och 1 miljon till samma ändamål i bostadsområdena 67 rimmar dåligt med intentionerna om en kraftigt ökad studiecirkelverksamhet. Vänsterpartiet kommunisterna har i sin motion angett att de anvisade medlen borde omfatta vad FÖVUX föreslagit, 100 miljoner under en femårsperiod. Vpk har i en reservation till betänkandet sagt att den uppsökande verksamheten bör få en så bred omfattning som möjligt och bör starta redan den 1 juli 1975 i enlighet med FÖVUX förslag och att sammanlagt 12 milj.kr. skall gå till uppsökande verksamhet redan för budgetåret 1975/76. Att vi vill höja bidraget redan för budgetåret 1975/76 beror på vad jag talat om att de fackliga organisationerna redan har en ganska bred uppsökande verksamhet, som lätt kan utökas om medel ställs till förfogande. När det gäller den uppsökande verksamheten på arbetsplatserna, där de stora grupperna bristutbildade finns, så har det visat sig att det är den studieorganisatör som de anställda känner och har förtroende för som bäst kan påverka studieintresset och som får det bästa resultatet när det gäller deltagandet. Vidare finns det dokumenterat i varje fall i Stockholm att den studiecirkelverksamhet som förläggs i direkt anslutning till arbetsdagens slut och där cirkeldeltagarna kan studera tillsammans med sina arbetskamrater som befinner sig på samma kunskapsplan är de populäraste cirklarna men också de effektivaste. Utbildning på betald arbetstid är ett gammalt fackligt krav och den enda reella möjligheten för tungt arbetande, skiftarbetare och alla med obekväm arbetstid att bedriva studier. Detta är vi helt positiva till. Det skulle vara ett olyckligt beslut om de borgerligas förslag att studieförbunden skall svara för den uppsökande verksamheten också på arbetsplatserna skulle vinna riksdagens bifall. Det skulle säkert innebära stora praktiska svårigheter både att besöka arbetsplatserna och att verka på dessa. Det är ju faktiskt först genom förtroendemannalagen som de fackligt valda ombuden kan röra sig relativt fritt på sin arbetsplats. Det skulle vara svårt för andra än de fackligt förtroendevalda att få den respons hos de uppsökta som är nödvändig. Många av dem vi vill nå genom uppsökande verksamhet skulle enligt min mening gå förlorade för vidarestudier. Studiecirkeln är i dag en av de viktigaste formerna av studier för de bristutbildade. Den kan väcka intresse och motivation för fortsatta studier. Den kan också komplettera vissa kunskaper som behövs för tillgodogörandet av fortsatt utbildning. Studiecirkelverksamheten hade under åren 1972-1973 ca 2 miljoner deltagare. Det är naturligtvis viktigt att studieorganisatörerna får utbildning och grundläggande kunskap om alla de olika former av vuxenutbildning som erbjuds. De utbildade syo-konsulenter som redan finns och som ofta har en mycket bred bakgrund när det gäller både studier och arbetslivsoch föreningserfarenhet borde kunna utnyttjas för rådgivning. Vänsterpartiet kommunisterna anser i princip att studiecirkelverksamhet inte skall graderas i prioriterade och icke prioriterade cirklar. Utskottet har inte nu ansett det möjligt att utöver den utvidgning som propositionen föreslagit gå motionärerna till mötes. Men utskottet uttalar samma me ning som vår motion, nämligen att målsättningen bör vara att på sikt — Nr 83 utjämna skillnaden för att så småningom kunna erbjuda helt kostnadsfria Tisdagen den cirkelstudier. 20 maj 1975 Utskottet vill också avvakta utredningen om gränsdragningen mellan ssk ae tkr. olika sorters vuxenutbildning och om formerna för studiecirkelstödet Vuxenutbildningen, samt definitionen av vad som skall anses vara cirkelstudier. Vpk har — m.m. inte nu något särskilt yrkande men avvaktar utvecklingen, och om ingenting händer får vi återkomma till den här frågan. Utöver de grupper på arbetsplatserna som har bristfällig utbildning finns det också andra grupper, för vilka en extra satsning är nödvändig i fråga om både uppsökande verksamhet och studievägledning, men även i fråga om ekonomiskt stöd. Några grupper har berörts i vänsterpartiet kommunisternas motion. En grupp är de handikappade som ofta genom sin isolering har en bristfällig ungdomsutbildning. Det är först under senare år som man i större utsträckning försökt integrera vissa handikappade i den reguljära skolundervisningen och med speciella stödåtgärder försökt underlätta deras möjligheter till utbildning. Men det återstår många som kommit över grundskoleåldern. För att de fysiskt handikappade skall kunna få sitt behov av utbildning tillgodosett är det bl.a. viktigt att resor till och från studielokalerna bekostas av samhället utan att detta inkräktar på övriga kontakter med samhällslivet. De hemarbetande kvinnorna är en annan grupp som bör ges hög prioritering. De är också mer eller mindre isolerade och ofta lågutbildade. Barntillsynen, som kanske är det största hindret för deltagande i studier, måste lösas både ekonomiskt och praktiskt under studietiden. För dem som bor i glesbygd är inte bara utbudet och möjligheten till fortsatta studier begränsade. Genom långa resavstånd kan det dessutom vara svårt att uppfylla de krav och de bestämmelser som gäller för studiecirkelverksamhet, exempelvis i fråga om minimiantalet deltagare för att man skall erhålla statliga bidrag. Utskottet säger här att frågor om grunden för glesbygdsstöd — bl.a. glesbygdsbegreppets avgränsning — hör till det som bör tas upp vid den aviserade översynen av stödet till studieverksamheten. Även när det gäller de övriga nämnda gruppernas problem anser utskottet att det är nödvändigt med en viss utredning innan beslut kan fattas om åtgärder. Vår förhoppning är då att det inte blir en utredning, vars förslag är överspelade när de kommer. Den utredningen bör kunna göras så snabbt att den nu aviserade utökningen av vuxenutbildningen inte ytterligare fördröjs för dessa grupper. Här har vi, herr talman, i dag nöjt oss med ett särskilt yttrande.

Herr talman! Som jag uppfattade det försökte herr Wiklund i begynnelsen av sitt anförande något misstänkliggöra vår målsättning på borgerligt håll i vad gäller vuxenutbildningens uppgifter. Jag vill med anledning härav för herr Wiklund anföra några citat ur moderatmotionen och ur mitt eget tidigare anförande, som visar att detta misstänkliggörande är obefogat. Vi säger följande. För det första: ”En huvuduppgift för vuxenutbildningen — — — är således att överbrygga de bildningsoch utbildningsklyftor av olika slag som finns i samhället i dag.” För det andra: Det är angeläget för vuxenutbildningen ”att i första hand ge de korttidsutbildade möjlighet till vidareutbildning och fortbildning”. För det tredje: ”Vuxenutbildningen bör ge medborgarna bättre förutsättningar att möta förändringarna i arbetslivet och därmed inge dem en större trygghet.” Jag skulle kunna ta ett par citat till, men jag avstår från det. Detta är vår målsättning, och den målsättningen förmodar jag är densamma som den herr Wiklund företräder. Jag vill bara ha detta konstaterat. Vi är alltså ense om målen på båda sidor, men om medlen och vägarna är vi oense, åtminstone till stor del. Vi moderater å vår sida — det framgick väl ganska tydligt av mitt tidigare anförande — underkänner ingalunda de fackliga organisationernas roll i utbildningsavseende när det gäller den uppsökande verksamheten och vad den kan leda till.

Utvidgningen av kretsen prioriterade cirkelämnen skall jag inte uppehålla mig mer vid. Men om man nu vill ha prioriterade cirkelämnen och skall utvidga det området, menar jag att det i så fall finns andra ämnen som ligger närmare till hands att välja med hänsyn till de ämnen vi tidigare haft i relation till grundskolans ämnesuppsättning.